Herr ålderspresident! I dag behandlar vi utskottets betänkande om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Inledningsvis vill jag yrka bifall till vår reservation, nummer 1. I propositionen föreslås bland annat nya bestämmelser i socialtjänstlagen med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning. Herr ålderspresident! Vi håller med - till del. När det kommer till regeringens förslag att enbart den som är undersköterska ska kunna utses till fast omsorgskontakt har vi ett bredare och mer konstruktivt förslag. Jag återkommer med det. Till allas vår glädje blir allt fler människor mer och mer årsrika. Inom den närmaste tioårsperioden kommer personerna över 80 år att bli fler och fler. Alla är dessvärre inte friska utan drabbas av sjukdomar och behöver hjälp och stöd. Samtidigt har väldigt många som är yngre än 65 år också behov av och rätt till insatser från hemtjänsten. Enligt Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner står hemsjukvården för ungefär hälften av alla vårdsängar i landet. Detta sammantaget skapar ett allt större tryck. Vi moderater prioriterar att stärka människors inflytande över sin egen vård och omsorg. De mest sjuka och sköra behöver en mer sammanhållen och samordnad vård och omsorg. Vi menar att organiseringen ska ske utifrån den drabbade personens perspektiv. Utgångspunkten ska vara trygghet, mänsklighet och empati. Äldre, ibland multisjuka, och personer med kroniska sjukdomar, ska också ha ett tryggt omhändertagande och få en god vård. Sammantaget leder detta till att mer komplexa behov skapas, och utvecklingen gör att alltmer avancerad sjukvård kan ges i hemmet. Det ställer krav på medarbetarnas kompetens, på större förmåga till ökat samarbete med vårdtagare och på samverkan med andra aktörer runt vårdtagaren. För det är ju så att människor har stor kunskap om sitt liv, sina behov och sin sjukdomssituation. Det ska värderas och tillvaratas. Här har även närstående en viktig roll, och deras deltagande styrs av vårdtagarens önskemål och de närståendes förmåga. Behoven av samordning och kontinuitet är omfattande och kommer snarare att öka än att minska. Herr ålderspresident! Vi kan ibland se medier rapportera att en person med rätt till hemtjänst tvingas möta väldigt många olika personer ur hemtjänsten hemma hos sig. Detta är oftast inte önskvärt och motsatsen till kontinuitet. Vi ser att regeringens förslag inte kommer att räcka till, och vi vill se en förbättring. Flera tunga remissinstanser, såväl från det offentliga som från det privata, ser inte någon fördel i att i lagstiftning detaljreglera att endast en specifik yrkesgrupp och yrkestitel ska kunna utgöra en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Det finns goda exempel på kommuner som lyckats med personkontinuitet och där verksamheten organiserats i exempelvis mångprofessionella team. Herr ålderspresident! För att det inte ska råda någon tveksamhet: Vi moderater håller undersköterskans roll, ansvar och insatser i vården och omsorgen mycket högt. Det är en viktig befattning. Vi har under de senaste åren på ett kanske extra tydligt vis kunnat ta del av hur betydelsefull den är. Vi ser dock att regeringens förslag innebär en begränsning och en ökad belastning på redan belastade undersköterskor, som det dessutom finns alldeles för få av. En fast omsorgskontakt är en del av ett framgångsrikt arbete i tvärprofessionella team, som bidrar till att öka kontinuitet och kvalitet. Vi moderater ser det som naturligt att verksamheterna och professionen bäst avgör detta och fattar detaljbeslut om den mest lämpliga befattningen för den fasta omsorgskontakten i varje enskilt fall. Vi ser också gärna att stöd och vägledning inför beslut utvecklas. Herr ålderspresident! Eftersom vi moderater vill skapa så goda förutsättningar som möjligt, med hög kvalitet och personkontinuitet så att de som behöver hemtjänst får besök av så få personer som möjligt, anser vi att även de av undersköterskans kollegor som har en reglerad yrkestitel inom hälso och sjukvård och omsorg ska kunna utses till en fast omsorgskontakt.

Herr ålderspresident! Äldreomsorgen är något som har varit väldigt debatterat de senaste åren och tyvärr inte i någon vidare god kontext. Därför välkomnar Sverigedemokraterna till stora delar regeringens proposition om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Förslaget är bra av många anledningar. Bland annat kan man med detta komma till rätta med problematiken kring bristande kompetens och kontinuitet vad gäller antalet hemtjänstpersonal som en omsorgstagare möter. Det är hög tid att vi ställer kvalitetskrav på omsorgen om äldre, så att rätten till en värdig ålderdom stärks. Verksamheten har blivit mer och mer komplex. Alltmer avancerad hälso och sjukvård utförs av hemtjänsten. Vi är av uppfattningen att en fast omsorgskontakt skulle kunna ge en positiv utveckling vad gäller just omsorgskvaliteten. Förslaget, som vi tar ställning till i dag, är att den som har hemtjänst också ska erbjudas en fast omsorgskontakt om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Det är just den där sista lilla biten - uppenbart obehövligt - som vi skulle vilja ta bort. Vi anser nämligen att alla ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Därför passar jag på att yrka bifall till reservation 2, innan jag glömmer det. För oss är det en jämlikhetsfråga att alla får samma erbjudande. Det innebär inte per automatik att alla känner ett behov och att alla tackar ja till det erbjudandet. Men alla ska i alla fall ha getts samma förutsättningar. Det tycker vi är bra. Vi tycker också att det är otroligt viktigt. Inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv är det fullt rimligt att alla som har hemtjänst också erbjuds en fast omsorgskontakt. Inspektionen för vård och omsorg är inne på samma linje och menar att samtliga som har beviljats hemtjänst bör erbjudas en fast omsorgskontakt - detta för att främja en jämlik socialtjänst där personer med lika behov garanteras samma erbjudande. Herr ålderspresident! Vi ser risker i att erbjudandet om en fast omsorgskontakt kan komma att bli en prioriterings och bedömningsfråga som kan variera över landet, även om Socialstyrelsen ska ta fram vägledningsmaterial. Det är inte ofta, men jag hoppas verkligen att vi har fel den här gången och att huvudregeln blir att man ska erbjudas en fast omsorgskontakt och att utrymmet för avsteg från detta blir väldigt begränsat. När det gäller frågan om att endast den som har yrkestiteln undersköterska ska kunna utses till en fast omsorgskontakt instämmer vi i det. Om vi vill uppnå ökad kompetens och ökad kvalitet inom hemtjänsten är det nämligen viktigt att vi säkerställer att personal med såväl utbildning som yrkeskompetens ges ambition och motivation att stanna kvar inom yrket och i området. Det behövs således både incitament till kompetensutveckling och lönetrappor, och vi ser att den fasta omsorgskontakten skulle kunna vara ett led i att uppnå detta. Samtidigt är det, precis som jag inledde med att säga, allt fler äldre som stannar kvar i sina hem längre, vilket inte sällan leder till att alltmer avancerad sjukvård utförs via just hemtjänsten. Det ställer krav på kompetens hos den som utses till omsorgskontakt för att den ska kunna utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt. Därför tycker vi att det är viktigt att endast den som har yrkestiteln undersköterska ska kunna utses till omsorgskontakt. Att utvärdera utfallet av de lagändringar som beslutas är en otroligt viktig åtgärd för att säkerställa att besluten uppfyller sitt syfte. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda vilka data och vilken statistik som behövs för att göra en utvärdering, och det uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023. Men vi vill vara lite mer specifika. Vi anser att Socialstyrelsen bör återkomma med en färdig utvärdering senast tre år efter att lagen har trätt i kraft, så att det senast efter tre år finns en färdig utvärdering på plats gällande hur regelverket och den nya lagen efterlevs och om arbetet med en fast omsorgskontakt har bidragit till kontinuitet, till trygghet, till individanpassad omsorg och till samordning. Fler år bör inte gå mellan ett beslut och en utvärdering. Sammanfattningsvis kan jag säga att detta är ett bra förslag, som vi i det stora hela ställer oss bakom. Det är, som jag har redogjort för, en del ändringar och tillägg som vi skulle vilja se. Men i det stora hela är vi jättenöjda med detta. Än en gång yrkar jag bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag tror att jag har kört igenom alla tre titlar under morgonens debatter. Jag vikarierar i denna debatt i dag om socialutskottets betänkande. Därför blir det ett väldigt kort anförande i detta väldigt viktiga ämne. Jag vill för Vänsterpartiets räkning yrka bifall till reservation nummer 6. Vänsterpartiet menar att omsorgen och vården i hemtjänsten bör organiseras så att omsorgstagaren får besök av så få personer som möjligt samtidigt som den medicinska kompetensen kring varje enskild omsorgstagare stärks, likaväl som tillgången till rehabiliteringsinsatser. Vi anser därför att regeringen bör ta initiativ till styrning mot tvärprofessionella team runt omsorgstagare som har hemtjänst.

Fru talman! Om man ska känna sig trygg när hälsan sviktar eller när man, som äldre, behöver lite hjälp med det dagliga behöver man veta vem man kan ringa eller söka hjälp hos när så behövs och att den som kommer har den rätta kompetensen. Många anhöriga och personer som behöver hjälp av hemtjänsten vet inte vem hos hemtjänsten de ska kontakta, vem som känner till personens hälsotillstånd eller hjälpbehov. Det är ju så många olika som ofta besöker den som behöver hjälpen. Det är också stora variationer på kompetensen hos dem som hjälper till. Behoven av hemtjänst varierar utifrån varje individ. En del har enbart larm eller bara några enstaka besök per dag eller i veckan. Andra har besök flera gånger varje dag och även på natten. Fru talman! Nu inför vi en fast omsorgskontakt i sommar. Den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte är uppenbart att personen inte behöver den - men det ska vara undantag. Den fasta omsorgskontakten ska vara namngiven och ska se till den enskildes behov av trygghet, kontinuitet och individanpassad omsorg och ska samordna när hemtjänstinsatserna ska sättas in. Kravet på fast omsorgskontakt kommer att gälla från och med den 1 juli 2022. Från och med nästa sommar, närmare bestämt den 1 juli 2023, är kravet att den person som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska. Vi har i riksdagens kammare tidigare fattat ett beslut om att skydda yrkestiteln för undersköterskor. Det beslutet kommer att börja gälla från och med nästa sommar. Det kommer att finnas vissa övergångsregler för den skyddade yrkestiteln undersköterska. Det kommer vidare att finnas en tidsperiod där i dag fast anställda undersköterskor kan jobba vidare till dess intyg finns och eventuell komplettering av utbildning och kunskaper har genomförts. Rätt kompetens är viktigt för att ge hjälp och även se förändringar hos den som har hjälpen. Fru talman! Socialstyrelsen tog för tio år sedan fram allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. Där står det klart och tydligt att personalen bör ha kunskaper om och förmågor att hantera kommunikation, regelverk, normalt åldrande, åldrandets sjukdomar, skötsel av hemmet, omsorg i livets slutskede, hälso och sjukvård med mera. Det är högt ställda krav på kompetens - med all rätt. När man stannar upp och funderar över dessa råd, som ändå har funnits i tio års tid, blir jag orolig för mina nära och kära som är lite till åren komna. Arbetsgivare och vi politiker har inte arbetat mer med kompetensutveckling och bra personalrekrytering så att all personal har rätt kompetens eller får rätt kompetens. När jag träffar äldreomsorgspersonal vittnar de ofta om att arbetsgivaren ringer in personalen med kort varsel, och de som rings in har inte rätt kompetens för detta viktiga arbete. Fru talman! Det här är inte riktigt okej. Men jag vidhåller ändå att vi har mycket kompetent personal som gör ett fantastiskt jobb utifrån de förutsättningar de får. Men mycket är på gång för att förbättra och utveckla vården och omsorgen. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en vägledning som ska säkerställa kompetens, kvalitet och säkerhet i vården och omsorgen för att genomföra reformen. Socialstyrelsen jobbar också med att inrätta det nationella kompetenscentrumet för äldreomsorg, som ska bli ett nav för äldrefrågor. Statens skolverk har fått i uppdrag att tillhandahålla insatser för att förbättra kunskaper i det svenska språket bland anställda inom äldreomsorgen. En utredare har fått i uppdrag att utreda och föreslå en äldreomsorgslag, som ska redovisas i sommar. Under den här mandatperioden har det också gjorts historiska satsningar på välfärden, och äldreomsorgen har fått viktiga och nödvändiga tillskott. Det är oerhört glädjande. Åren 2015-2018 avsattes 7 miljarder för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Det är drygt 19 000 årsarbetare. Det är cirka 4 800 per år. Vi vet att det inte alltid är tillräckligt eftersom det sker pensionsavgångar och en del är sjuka. År 2020 infördes satsningen Äldreomsorgslyftet. Ny och befintlig personal ges möjlighet till utbildning på betald arbetstid. Senare utökades satsningen ytterligare till att utbilda första ledets chefer och till annan kompetenshöjande utbildning inom vård och omsorg. Just nu pågår i Regeringskansliet en beredning av betänkandet Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre . Det är mycket på gång, och det är många satsningar som borde ha gjorts och som skulle vara mycket välkomna. Detta förbättrar för både personalen och för de personer som behöver hjälpen av hemtjänsten. Fru talman! Vi socialdemokrater yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman! Syftet med hemtjänstinsatser är att underlätta och möjliggöra människors dagliga livsföring i det egna hemmet - och i många fall göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Behoven hos omsorgstagare med hemtjänst är ofta komplexa och omfattande, vilket ställer särskilda krav på kompetensen för att den som utses till en fast omsorgskontakt ska kunna utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt. Samtidigt är bristande personalkontinuitet i dag ett återkommande problem inom hemtjänsten. Därutöver upplever många anhöriga att de behöver ta ett stort ansvar för kontakter med olika yrkesgrupper runt omsorgstagaren. Fru talman! Centerpartiet står bakom utskottets förslag i betänkandet om att riksdagen ska anta regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen. Förslaget innebär att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Uttrycket "uppenbart obehövligt" syftar till att markera huvudregeln, det vill säga att den enskilda ska erbjudas en fast omsorgskontakt och att utrymmet för avsteg från den skyldigheten är mycket begränsat. En fast omsorgskontakt ska även bidra till att bryta isolering och känsla av ensamhet hos omsorgstagaren. Bestämmelsen om att den som har hemtjänst ska erbjudas fast omsorgskontakt ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2022. Regeringens förslag innebär även att endast den som har bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få utses till fast omsorgskontakt. Genom att införa en skyddad yrkestitel för undersköterska ska kompetensen för yrkesgruppen säkerställas samt kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen upprätthållas. När det gäller motionsyrkandet om språkkrav i hemtjänsten har Socialstyrelsen nyligen redovisat uppdraget om att inrätta ett kompetenscentrum vid myndigheten för att stödja den fortsatta utvecklingen inom äldreomsorgen. Dessutom har Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett språkbedömningsstöd för verksamheter inom äldreomsorgen. Centerpartiet anser att språket är en otroligt viktig faktor också i hemtjänsten. Därför är vi positiva till att Socialstyrelsen ska titta på frågan. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.

Fru talman! Gissa om jag är glad att kunna yrka bifall till förslaget i detta betänkande! Tack för dina inledande ord, Acko! Detta har känts som en väldigt meningsfull utredning. Jag fick uppdraget att genomföra den tillsammans med Helene Limén, utlånad från riksdagen och just nu närvarande uppe på läktaren, och Sayran Khayati, utlånad från Socialstyrelsen. Jag fick verkliga proffs till stöd för det här arbetet. Detta är en del av de förbättringar vi gör för äldreomsorgen. Äldreomsorgslyftet har nämnts, och det handlar om att människor som arbetar inom vård och omsorg ska kunna öka sina kunskaper och få bättre kompetens och möjlighet att genomföra de faktiskt väldigt komplicerade och svåra uppgifter som äldreomsorgen innebär. Vi har också fått en skyddad yrkestitel för undersköterskor - det beslutet har vi ju tagit här i riksdagen - vilket innebär att man får en bättre enhetlighet i utbildningen av undersköterskorna. De får den kompetens som krävs för uppdraget. En fast omsorgskontakt har funnits i 80 procent av våra kommuner, men i många kommuner har det bara varit en text på ett papper och inte ett verkligt genomförande. Vi gick igenom 20 kommuner på olika håll, av olika storlek och så vidare. Där man hade en fast omsorgskontakt värd namnet fann vi att det blev bättre för omsorgstagaren och för anhöriga - och att det blev väldigt mycket bättre trivsel för omsorgsgivaren, alltså den undersköterska som arbetade inom den här verksamheten. Det som krävs här är nämligen att man går kontinuerligt till omsorgstagaren, att man även möter anhöriga när sådana finns och att man följer hälsoutvecklingsförloppet. Det handlar om att kunna samverka med andra vårdgivare som är inkopplade på omsorgstagaren. Det kan handla om hemsjukvård, som nu ökar snabbt i Sverige; sjukvården flyttar ut från sjukhusen till omsorgstagarnas sängkammare, kök och vardagsrum. Det kräver ju någonting helt annat än tidigare, då många vårdades på sjukhus. Det är alltså en samverkansfunktion att få detta att fungera så att det stämmer tidsmässigt. Möjligheten att ha flera yrkesgrupper som arbetar som fast omsorgskontakt har tagits upp. Vi hade långa diskussioner i de referensgrupper vi hade till stöd för vårt arbete, och vi kom fram till att sjuksköterskorna väl ligger närmast till hands. Sådana används för fast omsorgskontakt i Nederländerna - men där har man inte undersköterskor på samma sätt som vi har i Sverige. Vi fann också att den utbildning som undersköterskorna nu kommer att få är väl anpassad till behoven. Sjuksköterskor har vi brist på inom många områden, och det är därför mer ändamålsenligt att de arbetar som just sjuksköterskor. Det kan hända att en del av dem blir fasta omsorgs eller sjukvårdskontakter vad det lider, för jag ser att utvecklingen går åt det hållet att vi kan ha samma behov inom sjukvården. Då får den fasta omsorgskontakten i hemtjänsten och i hemsjukvården kroka arm på ett bra sätt. Frågan har även tagits upp om inte alla ska erbjudas detta. Vi fann i våra diskussioner att en del nästan skulle bli stötta av att bli betraktade som någon som behöver en fast omsorgskontakt. Det handlar om människor som har ren städning. Allt fler tar ju den via rut, så jag ser att antalet som har enbart städning kommer att minska ganska kraftigt på lång sikt. Sex minuters talartid går fort, men jag vill avsluta med följande: Att arbeta i hemtjänsten är inget enkelt jobb. Det är ett ensamjobb som kräver kompetens, kunskap, förmåga till inkännande och kunskap om vart man ska vända sig om akuta händelser av olika slag inträffar. Man ska kunna kommunicera väl med anhöriga. Man ska känna att man är en del av en trio, ett lag. Det är omsorgstagaren, omsorgsgivaren - det vill säga undersköterskan - och anhöriga. Det är denna trio som kan göra att alla tre kategorier känner glädje och trygghet och vet vad som kan göras. På det här sättet ska människor våga bli gamla, och på det här sättet ska man uppgradera synen på hemtjänstarbetet. Det är ett kvalificerat jobb.